Herr talman! Jag vill på det bestämdaste dementera herr Bohmans uppgift att regeringens tillbakadragande av propositionen i december var betingat av en inre opposition inom det socialdemokratiska partiet. Låt mig tala om för herr Bohman att en enig socialdemokratisk partikongress så sent som i oktober förra året ställde sig bakom det förslag som sedan spolierades av mittenpartierna genom deras agerande i tredje lagutskottet. Herr Bohman kom sedan över på hyressituationen i nyproduktionen. Jag skall gärna medge att även jag är allvarligt oroad över hyreskostnadsutvecklingen i det nya bostadsbeståndet. Men, herr Bohman, vad har högern gjort för att åstadkomma lägre hyror i bostadsproduktionen?

Högern har varit med om och stått bakom avskaffandet av de generella subventionerna, som gör sig märkbara i kostnadsläget nu. Vidare talar herr Bohman om dålig planering när det gäller bostadsbyggandet. Ja, det ena året har högerpartiet krävt mer bostadsbyggande och det andra året har man krävt ett lägre bostadsbyggande. I så fall är regeringen i högersällskap på denna punkt om man gör gällande att bostadspolitiken varit illa planerad.
Herr talman! Vi kanske inte skall fördjupa oss alltför mycket i den här festliga följetongen om regeringens decemberkapitulation. Jag betraktar mig i någon mån som en utomstående bedömare av vad som verkligen inträffade, och jag måste konstatera att aldrig förut har vår starka socialdemokratiska regering tillmätt aktiviteten inom den borgerliga oppositionen så stor betydelse att den fått motivera ett tillbakadragande av en lagd proposition. Uppriktigt sagt, herrar Svenning och Hugosson, så — det är kanske oartigt att säga det — tror jag inte på er beskrivning. Att jag tog upp mittenpartiernas handlande i min korta ingress berodde inte på att jag ville ge någon »politisk släng» åt dem. Men deras handlande har spelat en stor roll i debatten, och jag tycker inte att man har någon möjlighet att gå förbi det. Jag tycker att de båda partierna handlade olämpligt men jag sade inte, herr Nyberg — och det vill jag starkt understryka — att det var ett »ansvarslöst» handlande. Jag sade att det var »tanklöst» att inte kunna sätta sig in i att socialdemokraterna skulle inför trycket från de djupa leden begagna detta som en förevändning — och det gjorde de ju också. Vidare kritiserade herr Svenning mig för att jag spände över ett vitt fält och menade att olika frågor som jag berörde borde ha tagits upp i den bostadspolitiska debatten. Nej, herr Svenning, när jag tog upp den debatten om hyresregleringens avskaffande eller rättare sagt dess bibehållande höll jag mig kring dagens ämne. Däremot gav sig herr Svenning ut på åtskilliga andra vägar. Herr Svenning och jag har under årens lopp många gånger ställt våra uppfattningar mot varandra. Vi har varje gång kunnat konstatera att vi inte kan mötas, därför att vi representerar helt skilda grundåskådningar på det här området. Jag gör gällande att fri konkurrens, fritt konsumtionsval och fri marknadsprisbildning i normala tider — jag talar inte om kristider — är helt överlägsna ett regleringsoch ransoneringssystem. Herr Svenning har motsatt uppfattning. Men herr Svenning har bevisbördan för riktigheten av sina teser. Jag kan åberopa att mitt system på alla andra områden har skapat balans. Herr Svenning har bakom sig erfarenheter från ett område där det icke råder balans utan påtagliga missförhållanden och orättvisor. Då är det väl litet förmätet att göra gällande att mina teorier är felaktiga. Herr Svenning ansåg att en orsak till hyressplittringen, till bristerna och bekymren, framför 'allt för de unga, skulle vara att det gamla bostadsbeståndet inte har kunnat stå till fritt förfogande för bostadsförmedlingarna. Jag har en känsla av att om herr Svenning hade fått välja, skulle vi inte bara ha haft det nuvarande regleringssystemet, utan också ett bostadsransoneringssystem. Den tanken har som bekant varit uppe flera gånger och avvisats av sansade bedömare. Men när jag hör herr Svenning argumentera förstår jag att herr Svenning inte skulle ha hört till dem som skulle ha avvisat tanken — om den hade förts fram — på ett system som i andra länder har fått verkligt allvarliga följder. Jag gjorde åtskilliga reservationer när jag talade om det stora antalet människor i bostadskön. Jag drog bort ett stort antal sökande som jag tror står där av andra skäl än därför att de saknar bostad. Men herr Svenning vågade göra gällande, att man inte kunde dra några slutsatser av det stora antalet sökande i köerna. Herr Svenning, som alltid åberopar sina kontakter med hyresgäströrelsen och med bostadsmarknaden i övrigt, kan väl inte vara alldeles okunnig om att den unga generationen i dag fortfarande uppfattar bostadsfrågan som det nästan allt överskuggande problemet. I det hänseendet får det inte råda någon okunnighet! Jag sade inte att man får stå 9—10 år i kön för en bostad i Stockholm; jag var mycket försiktigare i mitt uttalande än så. Väntetiderna har nedbringats, ehuru jag inte just nu har tillgång till de exakta siffrorna. .Jag tog inte upp paritetslånen annat än. i förbigående; jag menar att paritetslånesystemet har ett inbyggt subventionsmoment som kan få besvärliga konsekvenser på lång sikt. Herr Svenning tog i sitt bemötande av mina synpunkter upp frågan om villorna. Skall jag tolka herr Svennings yttrande så att han beklagar att den fria villamarknaden har utgjort en säkerhetsventil för många bostadssökande? Är det herr Svennings uppfattning att man också skulle ha dragit in villorna i regleringen för att om möjligt »korka till» även detta lilla andningshål på bostadsmarknaden? Vi har varit ense om den nya hyreslagstiftningen — det är med tillfredsställelse vi kan konstatera det. Men vi skall inte glömma bort att lagstiftningen när den presenterades och utarbetades utgjorde den ena delen av en, i varje fall underförstådd, kompromiss mellan parterna på bostadsmarknaden; en reformering av hyreslagstiftningen skulle följas av ett avskaffande av hyresregleringen. Denna kompromiss har regeringen svikit. Till sist försökte herr Hugosson göra gällande att vi inom högerpartiet inte varit angelägna om att pressa ned hyrorna. Han sade att vi hade gått emot den kommunala förköpsrätten och markvärdestegringslagstiftningen. Om man verkligen hade haft den uppfattningen att kommunernas förköpsrätt och <markvärdestegringslagen «skulle komma att spela någon nämndvärd roll för prisbildningen på mark och för hyressättningen, så skulle vi ha kunnat diskutera dessa lagstiftningsprodukter. Men det har ingen kunnat bevisa. Dessutom har de två lagarna så många andra olägenheter att det verkligen fanns starka motiv för att motsätta sig att de infogades bland det svenska rättssamhällets regleringar. De generella subventionerna har regeringen och alla partier utom kommunisterna äntligen kommit överens om att avskaffa. Det är en stor fördel. Dessa behöver vi alltså inte diskutera i dag eftersom vi alla bidragit till att ta bort dem.
Herr talman! Herr Bohman sade att han inte tror på mig och på herr Hugosson, trots att vi deltog i utskottsbehandlingen av denna fråga. Då kanske herr Bohman vill vara vänlig och vända sig till de utskottsledamöter som tillhör de andra partierna för att få konstaterat att min beskrivning är riktig; om han inte tror mig och herr Hugosson är det ju möjligt att han tror de andra. När det gäller den unga generationen är vi helt på det klara med vad vi skall göra. De unga får hjälp, också sådan hjälp som man här tidigare inte nämnt; de hjälps inte bara till nya lägenheter utan också till gamla lägenheter. Vi tar all den hänsyn man kan och måste ta när det gäller dessa grupper. Att påstå någonting annat är felaktigt. När det gäller villorna förhåller det sig inte alls så som herr Bohman påstod. Även villorna befinner sig under en kontroll. Vad jag påpekade var heh enkelt att villorna behandlas på ett annat sätt när det gäller hyror, och att generösare bestämmelser gäller för beskattningen. Det är bara detta jag gång på gång har sagt. Herr Bohmans påstående att vi inte skulle vilja gynna villorna faller på sin egen orimlighet. Det byggs ju villor lika väl som andra bostäder. Jag har bara betonat vilka boendeformer som behandlas bäst, och vilken grupp det är kan herr Bohman inte komma ifrån — det finns alltför många bevis för det. Herr Bohman trodde att jag arbetade för en bostadsransonering. Det är också en tro som det inte finns det minsta belägg för. Ibland tror herr Bohman, ibland tror han inte. Vilket är det nu? Bara gissningar?
Herr talman! Jag hade inte tänkt att jag skulle behöva blanda mig i denna debatt och förlänga den, när både kammare och läktare otåligt väntar på att en debatt skall börja som väl kommer att bli längre än denna som skulle handla om hyresregleringen. Men herr Bohman har missbrukat situationen till att ta upp hela den bostadspolitiska diskussionen från början igen. Jag tänker inte ge mig in på en debatt med herr Bohman om den saken. Jag vill bara, herr talman, konstatera den stora tillfredsställelse som vi på regeringsbänken kan hysa över att se »enigheten» mellan oppositionspartierna så tydligt demonstrerad som fallet är här i dag. Det finns ingen anledning för mig att nu upprepa allt vad jag sade i början av december vid olika tillfällen här i kammaren om anledningen till att regeringen ansåg sig nödsakad att återkalla den då framlagda propositionen. Men jag vill erinra om ett uttalande, nämligen att regeringen skulle försöka genomföra de väsentliga förbättringarna i den då föreslagna reformen men samtidigt bibehålla hyresregleringen tills vidare. Det är det löftet som regeringen nu har infriat med sitt förslag och som riksdagen nu kan komma att besluta om i dag.

Herr talman! Sanningen i vår följetong tror jag att herr Svenning och hans partivänner skall klara upp vid diskussioner med företrädare för mittenpartierna. Jag skall inte uppehålla mig vid frågan längre. Att jag drog den slutsatsen av herr Svennings uttalande att han i själva verket var anhängare av bostadsransonering beror på att jag har för vana att dra ut konsekvenserna av uttalanden, som mina meddebattörer gör, och herr Svennings uttalande leder fram till en sådan slutsats. Jag gick emellertid inte upp för att säga detta utan närmast för att reagera mot uttalandet från justitieministerns sida. Jag tycker att det är oerhört att man från regeringens sida skall få höra att man »missbrukar situationen», när man, då en så här viktig fråga skall avgöras, tar upp en debatt. Justitieministern har inte rätt att göra sådana uttalanden till representanter för Sveriges riksdag.

Herr talman! Jag hade inte heller tänkt delta i denna debatt, men jag vill göra det eftersom här tidigare åberopats en motion som väcktes i januari och som jag hade ett visst ansvar för. Där sade vi bl.a. att förutsättningarna för att en allmän avveckling av hyresregleringen skulle genomföras är att det råder en betydande enighet mellan partierna. Det har sagts att detta innebar att vi ändrade ståndpunkt i förhållande till den som folkpartiet intog i höstas. Det vill jag bestämt bestrida. Jag vill säga att om vi ännu en gång kommer fram till den grad av enighet som förelåg i höstas är jag fullt nöjd. Det var ju egentligen endast fråga om nyanser i bedömningen, men inte minst av statsministern framställdes det som stora principiella skillnader. För att statsministern skulle kunna komma fram till detta avgav han under debatten i höstas följande verkligen uppseendeväckande deklaration om regeringens ståndpunkt. Han sade: »Hyresnivån i tätorterna måste ligga praktiskt taget fast. Det är vad som står i propositionen.» Det var just precis vad som inte stod i propositionen. Framför allt kan man peka på att man hade föreslagit en fördelning av hyreshöjningarna på fyra år. En hyreshöjning som inte blir av delar man ju inte på fyra år och inte heller delas en liten hyreshöjning på bara någon procent på fyra år. Förutsättningen för att det skall vara någon mening med åtgärden är att man har att vänta rätt betydande hyreshöjningar. I propositionen nr 100 år 1957, när frågan första gången behandlades, står också bl.a. följande: »Övergångsbestämmelserna får sin största betydelse för de fall bruksvärdet och därmed den i och för sig skäliga hyran för lägenheterna är avsevärt högre än den nuvarande reglerade hyran.» Man väntade således i vissa fall avsevärda hyreshöjningar. Om man jämför detta uttryckssätt med det som användes i folkpartimotionen finner man, som sagt, att det möjligen fanns nyansskillnader i fråga om bedömningen men ingenting annat. Det framgick också att man i propositionen föreslog skärpning av reglerna för reparationer, och motivet var att hyresvärdarna skulle få ökade inkomster när hyresregleringen avvecklades. Hyreshöjningarna, som enligt statsministern inte skulle bli av, skulle dels uppdelas på fyra år, dels räcka till för reparationer. Nej, det rådde fullt tillräcklig enighet i höstas för hyresregleringens avveckling, och allt tal om att oenighet låg till grund för återtagandet av propositionen tycker jag är rent nonsens. För övrigt skulle jag vilja fråga justitieministern hur hyrorna i nyproduktionen skall beaktas när man skall fastställa hyrorna i det äldre beståndet. Det råder, såvitt jag förstår, vissa oklarheter i de tre propositioner vari frågan behandlats. Först togs frågan upp i proposition nr 100 år 1957 och av den fick man intrycket att hyrorna i nyproduktionen nästan genast skulle tillämpas i det äldre beståndet; åtminstone fanns det en sådan formulering. Det står nämligen följande: »Hyrorna för äldre lägenheter skall alltså sättas i relation till hyrorna för nybyggda lägenheter.» Tar man hänsyn till standardolikheter liksom också till läget — ty detta måste väl också komma med i bilden vid beräkning av bruksvärdet, eftersom alla faktorer måste beaktas — kan man nog befara avsevärda engångshöjningar. Sedan kom proposition nr 141 år 1967 som återtogs. Där står det bl.a.: »Från denna utgångspunkt får sedan den aktuella hyran bestämmas efter en bedömning av den ifrågavarande lägenhetens modernitetsgrad, underhåll och skick i övrigt m.m.» Det skulle äga rum med beaktande av det allmänna hyresläget i orten för lägenheter i nybyggda bostadshus. Sedan följer ett stycke där det klargörs hur detta skall ske. Där står bl.a.: »Mot bakgrunden av hyresläget för lägenheterna i nybyggda hus bör sedan bedömas om hyran för jämförelselägenheterna är rimlig» — jag understryker ordet rimlig. Vad innebär nu detta? Förmodligen har den som skrivit det menat att hyran inte skall vara för hög, men en hyra kan ju vara orimlig även om den är låg. Betyder detta att man skall höja hela jämförelsematerialet, om man finner att det är orimligt på det sättet? Jag vill inte göra denna tolkning, ty förmodligen är detta inte meningen. Men jag tror att det är angeläget att det klargörs hur hyrorna i nyproduktionen skall gälla. I den proposition vi behandlar i dag står bl.a. följande: »Genom särbestämmelserna för bristorter blir hyresnivån i hela lägenhetsbeståndet i viss mån låst i ett läge som styrs av hyresnivån i nyproduktionen.» Vad betyder då detta? Innebär det att nyproduktionen skall utgöra något slags tak, så att man inte behöver riskera en av knapphet betingad hyreshöjning, eller betyder det någonting annat? Jag tycker att man i tre propositioner lyckats skriva så att flera tolkningar är möjliga. Därför är det angeläget att justitieministern lämnar ett klargörande, ty jag tror att just talet om hur hyran i nyproduktionen skulle beaktas i fråga om det äldre bostadsbeståndet var en av orsakerna till den oro som låg bakom folkpartimotionen.
Herr talman! Alla de frågor som herr Gustafsson i Skellefteå ställde till mig kan besvaras mycket enkelt. Skrivningarna i de olika propositionerna är mycket lätt förenliga med varandra, om man tar hänsyn till att den proposition som riksdagen i dag behandlar utgår från att hyresregleringen bibehålles. Att hyrorna i nyproduktionen och i det gamla beståndet skall sättas i relation till varandra — och detta är svaret på herr Gustafssons alla frågor — betyder naturligtvis inte detsamma som att hyrorna skall vara exakt lika höga.

Herr talman! Ja, om man utgår från att hyresregleringen skall bibehållas, behöver vi självfaNet inte diskutera den saken, men om vi t.ex. räknar med en regional avveckling av regleringen, kommer ju ändå den lag att tillämpas som vi nu skall antaga, och då är det väl angeläget att den som skall tillämpa lagen kan tolka den rätt. Och jag bestrider att formuleringarna är sådana att de inte kan sägas vara ganska motstridiga.

Herr talman! Efter den i en del avseenden ganska svåröverskådliga debatt som här förts tror jag det är nödvändigt att mycket kort slå fast några väsentliga ting. Först och främst har det inte förelegat någon politisk uppgörelse mellan partierna om hur hyresregleringsfrågan och andra väsentliga bostadspolitiska frågor skulle behandlas i riksdagen i samband med att regeringen lade fram sin proposition i höstas. Däremot förhåller det sig så att herr Ohlin på folk partiets vägnar på ett tidigare stadium erbjöd regeringen att söka nå en stor bostadspolitisk uppgörelse, som skulle spänna över hela fältet inklusive hyresregleringen. Inrikesminister Johansson svarade då i denna kammare avvisande och sade att enligt hans mening borde regeringen först komma fram till vad den ansåg skäligt att förelägga riksdagen, och därefter fick man se vilken grad av enighet som kunde nås. Efter det beskedet följde vi för vår del exakt det recept som inrikesministern sålunda utfärdat. En annan omständighet var naturligtvis att vi ansåg den proposition om hyresreglering som lades på riksdagens bord vara behäftad med en del väsentliga svagheter, bl.a. för kort övergångstid.

Det tror jag är det naturliga tillvägagångssättet i nuvarande läge, och det förordar vi därför för vår del.

En sådan linje kommer jag därför inte att förorda.
Herr talman! Herr Wedén har naturligtvis alldeles rätt däri — det sade jag redan under debatten i december — att någon formell politisk uppgörelse inte har förelegat. Regeringen hade emellertid efter alla de deklarationer, som gjorts från mittenpartierna under årens lopp, all anledning att utgå från att man var beredd att acceptera den linje, som vi angivit i vårt lagförslag. Men såsom herr Wedén nyss sade, var detta förslag behäftat med väsentliga svagheter. Den svagheten har vi dock undanröjt i det förslag riksdagen nu behandlar genom att hyresregleringen tills vidare bibehålles.

Herr talman! Bara några få ord. Jag kan inte förstå hur ett sådant intryck som justitieministern nu talade om hade kunnat uppstå inom regeringskretsen efter den mycket klarläggande diskussion som jag nyss refererade till. Vi hade utredningar som arbetade med hyresregleringen och med bostadsfinansieringen och dessutom flera andra utredningar som berörde detta stora problemkomplex. Vad herr Ohlin förordade för folkpartiets räkning var ju att man skulle försöka uppnå en samlad lösning under enighet mellan de demokratiska partierna om alla dessa stora frågor. Denna framställning avvisades explicite av inrikesminister Rune Johansson här i riksdagen. Hur man därefter inom regeringen kunde ha den föreställningen att det ändå förelåg något slags överenskommelse, är mer än vad jag kan förstå.
Herr talman! Om jag inte minns fel var också folkpartiet representerat i det mångåriga utredningsarbete, som hade försiggått, men man hade inte från det hållet där framfört några sådana tankar som herr Wedén nu redogjorde för. Det var först när man såg möjligheten att skapa en politisk oro genom denna fråga som man började agera på det sätt som man sedan gjorde.

Herr talman! Ja, vi var representera de inte bara i den utredning som justitieministern nu syftade på, utan även i andra. Men de resultat som man därvid kom fram till berör inte i minsta mån den samordnande lösning av problemet i stort som vi önskade få till stånd när vi i riksdagen framställde det förslag som inrikesministern avvisade.

Herr talman!

Från högerhåll har man nu märkligt nog tagit upp denna fråga och framhållit att detta naturligtvis inte var socialdemokraternas verkliga skäl, och det är väl egentligen inte heller någon som tror detta. Samtidigt undrar man dock, från högern, varför mittenpartierna skulle ha givit socialdemokraterna denna förevändning att dra tillbaka propositionen sedan det inom hyresgästopinionen förmärkts en betydande motvilja mot att avvecklingen skulle genomföras på det föreslagna sättet. Uppriktigt sagt tror jag att när socialdemokraterna väl hade kommit underfund om att behandlingen av propositionen inte borde fullföljas, så var de nog karlar att finna de rätta förevändningarna utan hjälp av oss.

Det är sant att centerpartiet har önskat hyresregleringens avskaffande. Vi är på det klara med att den varit till betydande nackdel för samhället i dess helhet och för många av de bostadssökande — den har byggt under svartabörshandeln på hyresmarknaden o. s. v. Men den omständigheten, herr justitieminister, att vi vill ha bort hyresregleringen betyder inte att vi på varje avsnitt, i fråga om varje kommatecken, skulle vilja acceptera precis den Proposition som socialdemokraterna utan något samråd, utan något samförstånd med oss har lagt fram. Så går det inte till i denna kammare, herr justitieminister, och det tror jag att vi båda skall vara glada för. Nej, man gör sina ändringsförslag om man tycker att det finns fog för dem, och de tas upp till den verkan det hava kan. Ofta blir det väl inget resultat av ändringsförslagen, men var och en har tillkännagivit sin mening. Och detta tror jag — jag upprepar det — att vi båda skall vara glada för.
Herr talman! Herr Hedlund gör sig skyldig till kraftiga överord när han vill låta påskina att jag skulle ha den inställningen att ett förslag som jag har signerat inte får ändras på någon punkt. Vad gör vi här i riksdagen? Jo, vi diskuterar förslagen, vi argumenterar för våra åsikter. En sådan argumentering har jag alltså rätt att föra, men jag kräver inte att herr Hedlund skall skriva under på varje kommatecken eller varje annat skiljetecken i mina propositioner — jag brukar för övrigt inte granska skiljetecknen själv. Herr Hedlund och jag har en gång i tiden — under åtta månader, om jag minns rätt — suttit i samma regering. Herr Hedlund bör därför veta att man diskuterar sig fram till beslut och att det inte alltid inträffar att alla är eniga om varje kommatecken, om vi nu skall granska dem. För övrigt har nog herr Hedlund — med den kännedom han äger om den nuvarande regeringen — alldeles rätt i att vi är karlar att själva kunna hitta på skäl, om det skulle behövas, och att vi alltså inte är tvungna att gå till oppositionen. Men i detta fall behövdes det inte.
Herr talman! Justitieministern har inte på någon punkt kunnat föra fram något argument för att det skulle föreligga hinder för ett oppositionsparti att säga: »Vi vill hyresregleringens avskaffande av det och det och det skälet. Enligt den socialdemokratiska propositionen skall avvecklingen ske på fyra år, men vi tycker att det är bättre att avvecklingstiden blir sex år.» Justitieministern har inte i något avseende kunnat tala om, varför vi inte skulle kunna få göra sådana uttalanden i Sveriges riksdag utan att det från regeringssidan sägs: »Ja, då vill inte vi vara med längre. Visserligen vet vi att det går att driva igenom propositionen, men är det så att ni opponerar er i fråga om tidslängden får inte propositionen gå fram.»
Herr talman! Skälen för och emot tillbakadragandet av propositionen debatterades ju så ingående vid två tillfällen i december i fjol att jag tycker det är ganska onödigt att nu, i riksdagens slutskede, upprepa dem. Men, herr Hedlund, det finns ett mycket väsentligt skäl som jag anförde redan till herr Wedén. Vi upptäckte att det förslag vi hade lagt fram i fjol var behäftat med väsentliga svagheter. Därför återkallade vi det, och vi har nu återkommit till riksdagen med ett mycket bättre förslag.
Herr talman! Men tala då om det verkliga skälet, herr justitieminister, nämligen att den av er framlagda propositionen var behäftad med så stora fel att ni drog den tillbaka. Skyll inte på oppositionen!

Herr talman! Eftersom debatten ändå kommit att gälla en del av de viktiga händelserna i höstas skulle också jag vilja göra några konstateranden. Jag vill till att börja med instämma i det som tidigare herr Wedén och nyss herr Hedlund uttalade: det är ett mycket betydelsefullt erkännande som gjorts från regeringsbänken rörande vad som orsakat tillbakadragandet av propositionen. Vad som nu sagts är någonting helt annat än det regeringen påstod i höstas. Det gläder mig att finansministern kommit, så att han fått höra detta själv och inte behöver få det refererat efteråt. Sedan will jag, herr talman, helt kortfattat slå fast några saker. Regeringen påstod i höstas att det förelåg en överenskommelse mellan partierna om Öövergångstiderna och att det därför var orimligt att mittenpartierna föreslog en förlängning av dessa. Till detta vill jag säga följande. För det första hade jag i ett särskilt yttrande erbjudit regeringen att en parlamentarisk grupp skulle diskutera övergångstidernas längd. Detta hade regeringen inte tagit upp. För det andra riktade, som herr Wedén påpekade, inrikesminister Johansson en uppmaning till oppositionen att komma med modifikationer här i kammaren efter det att regeringen på eget ansvar lagt fram sitt förslag. För det tredje behandlade den utredning där överenskommelsen enligt regeringen skulle ha träffats inte frågan om Öövergångstiderna. nen i denna utredning av herr Gustafsson i Skellefteå som, hur utomordentlig person han än är, inte kunde representera både högerpartiet och centerpartiet förutom sitt eget parti. För det femte ändrade regeringen själv det betänkande som framlades av utredningen. Varför det då skulle vara omoraliskt av oppositionen att föreslå en modifikation i förhållande till regeringens ställningstagande på den punkt där utredningen inte hade något förslag, kan ingen begripa. Det är väl alldeles uppenbart att det var något sensationellt i denna kammares politiska debatthistoria när regeringen höll en stor moralpredikan om det oanständiga i mittenpartiernas ändringsförslag och grundade detta på ett så fullständigt felaktigt påstående som den gjorde. Vi har nu fått ett erkännande om att orsaken till att regeringen drog tillbaka propositionen inte var mittenpartiernas motion. Då använde man detta som en förevändning; nu har man uppgivit även detta med förevändning. Regeringen började höstdebatten på angivet sätt. Debatten avslutades med ett uttalande av statsminister Erlander, vilket herr Wedén redan har berört, nämligen att propositionens innehåll var att hyrorna skulle vara oförändrade. Det finns — det är jag övertygad om — inte en enda ledamot av denna kammare som har den uppfattningen att propositionens syftemål var att man skulle räkna med att hyrorna i äldre hus efter hyresregleringens avveckling skulle kunna bli oförändrade. Jag tror att denna karakteristik av regeringens sätt att börja och sluta bostadsdebatten i höstas kan vara tillräcklig. Får jag, herr talman, när vi nu skall se framåt beröra en enda detalj. Enligt min mening är den reservation, XIV vid tredje lagutskottets utlåtande nr 50 som herr Nils-Eric Gustafsson m.fl. har avlämnat om ett direkt besittningsskydd även beträffande annan lägenhet än bo stadslägenhet synnerligen väl motiverad. Jag ber därför att få yrka bifall till densamma.
Herr talman! Låt mig till en början konstatera att herr Ohlin instämde med herrar Wedén och Hedlund men inte med herr Bohman! I övrigt uppehöll sig herr Ohlin vid mitt yttrande att vi hade funnit att den gamla propositionen var behäftad med vissa svagheter. Ja, det var den; det yttrandet vidhåller jag. Jag framhöll detta redan under den debatt vi hade här i kammaren i december i fjol, men jag talade också om varför förslaget hade kommit att framstå som sådant. Jag sade att mittenpartierna »gjort gällande att kraftiga hyreshöjningar skulle bli följden av reformprogrammet alldeles oavsett de kraftiga spärrar som regeringen hade byggt in i förslaget. De har på det sättet drivit fram en oro bland hyresgästerna om innebörden av reformen.

Herr talman! Jag måste verkligen reagera mot justitieministerns försök att klara sig ur en för honom själv och regeringen besvärlig situation. Det är alldeles klart, som herr Hedlund nyss konstaterade, att justitieministern som kommentar till ett yttrande av mig sade: Javisst, propositionen hade väsentliga svagheter. Den hade alltför väsentliga svagheter i och för sig. — Det kunde icke ligga någon annan innebörd i detta justitieministerns första yttrande. Nu försökte justitieministern göra gällande, att hans första yttrande var avsett att uttrycka en reaktion mot de svagheter som andra meningsriktningar ville tillägga regeringsförslaget men som detta — enligt hans senaste inlägg — inte skulle ha haft. Kammarens 1edamöter kan själva bedöma vilken grad av realism som ligger i justitieministerns senaste yttrande. Det är alldeles klart att hans första uttalande är det som är relevant och täcker verkligheten, medan det andra yttrandet är en ganska ynklig reträtt.
Herr talman! Dessa yttranden är ingalunda oförenliga. Den svaghet i det ursprungliga förslaget som jag talade om var att det genom mittenpartiernas agerande visade sig att tiden inte var mogen — och ännu inte är mogen — för ett totalt avskaffande av hyresregleringen.

Herr talman! Justitieministern menar alltså, att om man från folkpartiets och centerpartiets sida icke hade påtalat dessa väsentliga svagheter i propositionen, skulle regeringen ha genomfört ett förslag som innehöll väsentliga svagheter. Detta tycker jag säger tillräckligt.
Herr talman! Jag förefaller kanske tjatig, men herr Wedén glömmer alldeles vilken oro som ni genom ert agerande skapat både på hyresgästsidan och på fastighetsägarsidan. Vi har tidigare i dag hört att det finns de som fortfarande drömmer om att få till stånd en sådan situation att man skall kunna skära guld med täljknivar.
Herr talman! Jag har nyss ur propositionen nr 100 citerat ett uttalande, vari det står att man räknar med avsevärda hyreshöjningar. Nu skulle jag vilja att justitieministern talade om för mig dels vad det är för skillnad mellan formuleringarna i folkpartimotionen och regeringens tal om avsevärda hyreshöjningar, dels varför folkpartimotionen skrämde hyresgästerna men: däremot icke propositionen.

Herr talman! Jag kommer uppspringande här i slutet av debatten, men jag blev faktiskt uppkallad till det av herr Ohlin, som sade att han hoppades att finansministern nu lyssnar på vad som var orsaken till att regeringen återkallade propositionen i höstas. Jag kan vara den förste som erkänner att den proposition som nu behandlas är bättre än den som lades fram i höstas.

Nu får det vara slut.

Herr talman! Jag brukar inte använ da så där starka ord, men jag vill säga att jag tror att herr Strängs uttryck här — om han tillämpar det på sig själv och på ett par kolleger i regeringen — inte helt saknar motivering. Vi har mämligen konstaterat, att regeringens påstående om en Överenskommelse mellan partierna var grundlöst, men att regeringen stod upp här såsom moralpredikant utifrån påståendet, att det fanns en sådan Ööverenskommelse och att regeringen — åtminstone gäller detta herr Sträng — inte har tagit tillbaka detta. Herr Kling har däremot i ett avseende modifierat den tidigare intagna ståndpunkten genom att hänvisa till de brister som förslaget var behäftat med. Och, herr justitieminister, det var inte bara det felet att förslaget framlades vid en olämplig tidpunkt, utan ni talade också om vissa brister i förslaget. Det går inte att komma ifrån detta. Herr Sträng framhåller här att han förordade ett tillbakadragande därför att oppositionen ville utnyttja regeringsförslaget till en politisk kampanj.

Och såsom herr Hedlund påpekat bör det dock inte vara så, att regeringen bara dikterar och aldrig talar med oppositionen för att uppnå enighet. Vad skulle ha hindrat att regeringen och regeringspartiet i utskottet träffat en kompromiss om övergångstiden som vi förklarade oss beredda till? Det skulle effektivt ha hindrat någon från att blåsa upp frågan om övergångstiden till en stor sak. Det skulle då mycket väl ha gått att få igenom denna reform i kammaren under praktiskt taget fullständig enighet.

Herr talman! Mina pedagogiska egenskaper är tydligen inte vad de borde vara, i varje fall inte när det gäller att lära professorer att förstå vad man menar. Jag sade att bristen i det tidigare förslaget var att det genom mittenpartiernas manipulerande visade sig att tiden icke var mogen för en avveckling av hyresregleringen. Därvidlag hade alltså skett en fullständig felbedömning från folkpartiets sida, eftersom dess representant i utredningen varit med om att föreslå en omedelbar avveckling av hyresregleringen utan någon Övergångstid.

Herr talman! I mitt lilla inlägg sade jag att det närmast var mot bakgrund av den debatt som tidigare förts i hyresregleringsfrågan som indignationen var stor och äkta på regeringshåll när vi bevittnade mittenpartiernas uppträdande. Herr Ohlin har hållit ett anförande tidigare än denna debatt var aktuell. I första kammarens protokoll för den 14 december 1967 finns återgivet ett referat ur Dagens Nyheter vilket rör en diskussion vid folkpartiets landsmöte i Eskilstuna. Det heter där: »Men herr Ohlin önskade inte gå radikalt fram på denna punkt. Det skulle bara fresta socialdemokraterna att starta en kampanj mot kravet på denna reglerings slopande, ansåg herr Ohlin. Saken skulle därmed inte gagnas.

Valtaktikens speciella profeter kan ibland bli övertaktiska. Men det hämnar sig. Det var vad som skedde i december månad i fjol.

Herr talman! Från vår sida har under debatten i denna kammare klargjorts att vi önskade en uppgörelse om hela frågan angående hyresregleringen. Alla förslag i sådant syfte har avvisats. Vi har klargjort att vi önskade att en grupp parlamentariker skulle resonera om Öövergångstiden. Förslagen har avvisats. Nu säger finansministern att den ståndpunkt som vi intagit — att vara pådrivande i fråga om hyresregleringens avveckling och välkomna denna — skulle innebära att vi accepterade varje ord, varje kommatecken i regeringens proposition. Regeringen hade ingen anledning att diskutera med oppositionen; den skulle kunna utgå från att vi godkände varje ord. Inrikesminister Rune Johansson, som talade å regeringens vägnar, uppmanade oss att framlägga modifierande förslag. Menar ni verkligen, herr finansminister, att det innebär ett brott mot vad vi tidigare markerat som vår uppfattning, när vi då tar honom på orden? Varför i all världens dar begärde vi alla dessa förhandlingar, om vi inte menade att detta var en fråga av den art att den närmare utformningen av förslaget borde göras i enighet? Regeringen avvisade våra förslag; man ville tydligen enligt herr Sträng själv diktera besluten. Det enda moraliska är enligt finansministern att regeringen dikterar och vägrar att resonera med oppositionen. Och när oppositionen handlar enligt det ansvariga statsrådets uppmaning är detta ännu värre. Nej, herr finansminister, det går inte! Sanningen är den att vi erbjöd er en kompromiss som skulle ha garanterat att hyresregleringens avveckling inte användes som argument i någon stor politisk kampanj. Jag konstaterar också att herr Gustafsson i Skellefteå inte fått svar på sina upprepade frågor. Han talade om att vad som i två propositioner sagts om hyresnivån strider fullständigt mot vad som anförts från regeringsbänken. Menar finansministern, att när regeringschefen står här i kammaren och säger att propositionen byggde på uppfattningen att det inte skulle bli någon höjning av hyresnivån i äldre hus, så överensstämmer detta med vad som skrives i propositionen? Eller menar herr Sträng att det är berättigat att regeringschefen här i kammaren påstår att något helt annat kommer att bli följden av hyresregleringens avveckling än vad alla kammarens ledamöter vet? — Vilka förtjänster den än har kan den inte hindra en viss utjämning av hyresnivån. Detta är också en fråga om moral, herr finansminister!
Herr talman! Jag förstår att herr Ohlin i den trängda situation där han nu befinner sig har ett behov av att referera detaljer från den mycket långa och ingående debatt som fördes föregående höst. Den reaktion som regeringen visade på mittenpartiernas utspel var naturlig och riktig. Den var inte karakteristisk enbart för regeringen; de mer minnesgoda av oss minns att vi i dessa dagar läste i tidningarna — Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen och flera andra — att alla beklagade mit tenpartiernas övertaktiska spekulationer som föranlett den situation som man hamnat i.

Herr talman! Min väsentliga minnesbild av frågans behandling i höstas är — och det är mitt intryck av finansministerns yttrande även i dag — att vad som bestämde finansministerns reaktion helt enkelt var att han blev arg. Det kan jag ju förstå, men det är inte någon vidare rationell grund för ett politiskt handlande. Vad däremot justitieministern anbelangar är det inget som helst tvivel om att han tidigare i dag klart och tydligt sade, att regeringspropositionen i höstas hade väsentliga svagheter, inte med avseende på hur den kunde komma att utnyttjas, utan i sig själv. Sedan finansministern inträtt här i kammaren och funnit, att yttrandet var betänkligt, har justitieministern gjort ett par försök att avlägsna sig från detta väsentliga medgivande. Jag tycker att finansministern skulle visa litet större misskund med sin kollega justitieministern och kanske lägga litet band på sin ilska.
Herr talman! Jag behöver inte någon hjälp av herr Wedén. Jag vill bara konstatera att herr Wedén tydligen så gått i sin företrädares fotspår, att inte heller han förstår vad jag säger.
Herr talman! Om man blir indignerad och har skäl härför tycker jag nog att det är bättre att tala rent ut än att slicka på fingret och fråga sig vad det blåser för vind i dag.

Herr talman! På ett sätt som icke kunnat motsägas har det i debatten redovisats, att regeringens påstående om att det fanns politiska överenskommelser etc. är grundlöst. Felet med herr Strängs ståndpunkt är bara att han trots detta fortsätter sin argumentation som om det fanns en sådan överenskommelse. Det har vidare påvisats att vi inom oppositionen har agerat enligt statsrådet Rune Johanssons rekommendationer om eventuella modifikationer, men inte heller det låtsas herr Sträng om. Nej, herr Sträng, sanningen är väl den att regeringen var i knipa. Ni blev rädda för den opinion som höll på att växa fram, inte på grund av mittenpartiernas motion utan närmast på grund av en del tidningsskriverier och agitation inom hyresgäströrelsen. När ni sålunda började bli rädda, fann ni lämpligt att ta tillbaka propositionen, och då försökte ni skylla på någon annan. Vår motion var en förevändning, inte en orsak, som herr Bohman mycket riktigt påpekat.

Delar Ni, herr finansminister, denna mening? Delar justitieministern den meningen? Låt oss få höra det! Var inte rädda, det går lätt att säga ja eller nej!
Herr talman! Jag skulle vilja föreslå herr Ohlin liksom herr Gustafsson i Skellefteå att läsa igenom fjolårets proposition och sedan gärna tala om för mig på vilken sida och vilken rad i departementschefsanförandet det talas om avsevärda hyreshöjningar.

Herr talman! Tyvärr kan jaginte efterkomma den uppmaningen. Jag har nämligen lånat ut propositionerna till stenograferna. Men jag citerade ordagrant ur proposition nr 100, år 1957, där det sades att dessa spärrar är till för de fall då det uppstår avsevärda hyreshöjningar. Har vi skrämt allmänheten, så har vi gjort det genom att i stort sett använda regeringens formulering.
Herr talman! Jag skall inte mycket förlänga denna något kuriösa debatt. Vi klarade ju upp detta förhållande under höstriksdagen; det rådde väl inget tvivel om vad regeringen ansåg och hur regeringen bedömde mittenpartiernas uppträdande. Finansministern har på ett utmärkt sätt försökt friska upp minnet hos herrarna. Men minnet är dåligt, framför allt hos herr Ohlin. Jag har här framför mig det anförande som han väl syftar på då han tror att jag har sagt att ingen hyresstegring kommer att äga rum. Det är fel. Inte ett ord av herr Ohlins referat är riktigt.

Herr talman! Utan att i övrigt vilja fortsätta debatten skall jag be att i kammarens protokoll, eftersom vi även nu behandlar en hyresreglering, få läsa in vad statsministern uttalade i debatten den 14 december förra året. Han yttrade att företrädarna för den ena principiella ståndpunkten säger: »Det ska inte bli några nämnvärda hyreshöjningar.» Detta är alltså statsministerns egen karakteristik av vad propositionen syftade till — det skall inte bli några nämnvärda hyreshöjningar. Nu vet jag inte om statsministern menar att 10 procent eller 20 procent eller vad det är skall betraktas som »nämnvärt». I propositionen 100, som herr Gustafsson i Skellefteå hänvisade till, talades det om möjligheten av avsevärda hyreshöjningar. Nu är det härvidlag faktiskt inte fråga om att rida på ord, ty regeringen byggde ju — enligt utsago — i hög grad sin ståndpunkt på dessa saker. Jag vill bara helt kort konstatera, att statsmi nistern bundit sig för den tolkningen av propositionen, att det inte skulle bli några nämnvärda hyreshöjningar. Han har emellertid inte talat om det för inrikesministern, som svarade för propositionen 100 och som tydligen tänkte sig möjligheten av hyreshöjningar av betydligt större omfattning. Jag tycker att detta inte tarvar några vidare reflexioner från min sida.
Herr talman! Det är mig ett nöje att få helt instämma med herr Ohlin — det fordras inte några reflexioner från herr Ohlins sida. Detta är en strid om ord. Jag har använt större delen av mitt anförande — som herr Ohlin med stor behållning skulle kunna läsa upp — till att skildra vilken ömtålig materia detta är: hur farligt det är att det skapas förväntningar hos vissa och besvikelser hos andra. Vi måste alltså gå försiktigt fram om vi skall kunna lösa frågan utan nämnvärda hyreshöjningar. Jag slogs för den linjen. Ni ansåg att det skulle bli betydande hyreshöjningar men röstade ändå för ett förslag, som ni själva karakteriserade såsom farligt för hyresnivån. Jag tycker verkligen att herr Ohlins inlägg var utmärkt; det ställde motsättningarna i blixtbelysning. Jag har ingenting att ta tillbaka, men jag antar att herr Ohlin kommer att ha mycket att ta tillbaka.

Herr talman! Jag ber att få påpeka att statsministern inte sade ett ord om vad som står i propositionen nr 100 om avsevärda hyreshöjningar. Jag konstaterar vidare att hans egen karakteristik, att det inte skulle bli några nämnvärda hyreshöjningar, är mycket talande, ty alla vet ju hur stora klyftorna är mellan hyrorna i äldre och nyare lägenheter. Att då förklara att det visserligen inte direkt sagts ifrån i propositionen men att meningen var att förslaget skulle kunna genomföras utan mnämnvärda hyreshöjningar är orimligt. Att den, som vill välja ett mera realistiskt uttryck, därigenom på något sätt skulle visa att han inte tar tillbörliga sociala hänsyn är så förbluffande, att det talar för sig självt. Jag behöver därför bara konstatera en enda sak. Regeringen har talat med — jag vill inte inlägga den elaka betydelsen i uttrycket — två olika tungor: den talar dels om inte nämnvärda hyreshöjningar, dels om avsevärda hyreshöjningar. Regeringen har tydligen inte riktigt vetat på vilket ben den skulle stå.
Herr talman! Är det verkligen herr Ohlins mening att vi skall ta upp en debatt kring det föregående och nyss avgjorda ärendet igen? Det är ju en fråga som vi diskuterat ingående, två gånger under hösten och därefter i dag. Jag konstaterar att herr Ohlin inte hade någon täckning för påståendet att jag skulle ha sagt att det inte skulle bli några hyreshöjningar. Jag har skildrat hur ömtålig denna mekanism är. Jag har förklarat att om mittenpartiernas förslag har haft någon effekt har det varit att det rubbat den grund på vilken propositionen byggde, nämligen att det skulle kunna skapas en atmosfär i vilken det var möjligt att genomföra hyresregleringens =: avveckling utan nämnvärda hyresstegringar. Mittenpartiernas motion förstörde de möjligheterna, vilket är ett faktum. Herr Ohlin bade fel från början till slut och det var bra att han tog upp saken, så att den blev belyst.
Herr talman! Nej, herr statsminister, jag tycker inte heller att vi skall upprepa debatten, men eftersom statsministern fick tillfälle att avsluta den förra debatten med ett uttalande som gav en skev framställning av hans egen i höstas uttalade uppfattning finns det verkligen anledning att klarlägga förhållandena. Det råder en obestridlig motsättning mellan herr Erlanders uttalande i debatten i höstas och den mening som kom fram i regeringspropositionen. Det friska mod med vilket herr Erlander tycks vilja bestrida detta ofrånkomliga faktum kan bara tyda på att han över huvud taget inte var insatt i propositionens väsentliga detaljer eller — vilket vore värre — inte är insatt i det verkliga läget på hyresmarknaden.
Herr talman! Herr Wedén säger att anledningen till att herr Ohlin ansåg sig tvungen att ta till orda var att jag fick tillfälle att göra en skev framställning i den föregående debattens sista replik. Den chansen ville herr Ohlin ha.
Herr talman! Statsministern är mycket skicklig när det gäller att vrida på saker och ting, men jag vill verkligen uppmana kammarens ledamöter att studera det avsnitt av regeringspropositionen som herr Gustafsson i Skellefteå tidigare återgivit och dessutom det avsnitt av herr Erlanders yttrande som herr Ohlin har citerat. Jag tror det kommer att framgå mycket klart vid ett sådant studium vem som gjort en skev framställning.
Herr talman! I mitt tidigare inlägg påpekade jag att vi under ett årtionde har haft en permanent försämring av förhållandet mellan inkomst och hyra i vårt land. Det skulle förenkla denna diskussion om »avsevärda» hyreshöjningar eller »mycket små», om talarna från folkpartiet, herr Ohlin och herr Wedén, i stället för att föra en raffinerad polemik talade om vad de vill. Men det framgår ändå ganska tydligt. Jag tror att herr Ohlin och herr Wedén hyser en helt ogrundad oro. Vi kommer säkerligen att få mycket stora hyreshöjningar, vilket fastighetsägarna väntar sig att få tillstånd att genomföra i anslutning till de reparationer som kommer att göras. Herr Ohlins och herr Wedéns oro för att hyreshöjningarna icke skulle kunna genomföras i snabb takt är alltså enligt min mening helt ogrundad.
Herr talman! Först blev vi kritiserade för att vi ville ha en för lång övergångstid. Sedan kommer herr Jansson och säger att vi är oroliga för att inte hyrorna skall stiga fort nog. Därmed är väl allt sagt om herr Jansson. Det är i alla fall väsentligt huruvida statsministern vidhåller att hyresregleringen skulle avvecklas utan några nämnvärda hyreshöjningar, alltså även i äldre hus. Man kan för det första fråga: Varför ville regeringen ha en övergångstid om den trodde att hyreshöjningarna inte skulle bli nämnvärda? För det andra, herr statsminister: Tala om för kammarens ledamöter vad Ni tänkte när Ni sade att höjningarna inte skulle bli nämnvärda. Var det att det inte skulle bli någon hyreshöjning på 10, 20 eller 30 procent? Räknar Ni 20 procent som inte nämnvärt? Det kan Ni inte göra. är 10 procents hyreshöjning nämnvärd? Jag tycker det. Kanske statsministern är så stor i greppet att han menar att 10 procent inte är nämnvärt; i så fall kan han hänvisa till det. Men om han anser att 10 procent verkligen är nämnvärt, har han tydligen sagt ifrån, att hyresregleringens avveck ling endast skulle kunna leda till hyreshöjning i en del fastigheter med några få procent. Att påstå att detta är en realistisk bedömning av verkligheten och att det var den ståndpunkten som låg till grund för författarna till Kungl. Maj:ts proposition, vare sig den i höstas presenterade eller nr 100, är orimligt, herr statsminister. Läs själv propositionerna!
Herr talman! Jag är ledsen att behöva ta kammarens tid i anspråk med ännu en kort replik. Jag konstaterar bara att alla mina inlägg har gått ut ifrån att det var en mycket besvärlig situation, en verkligt ömtålig historia. Skulle man kunna klara avvecklingen utan nämnvärda hyreshöjningar, fordrades det enhällighet hos de opinionsbildande krafterna — och till dem hör dess värre även folkpartiet och centerpartiet. De bedömde sakerna annorlunda, och därigenom var förutsättningen rubbad för att man skulle kunna genomföra hyresregleringens borttagande utan mnämnvärda hyreshöjningar. Är detta så svårt att förstå, att man ständigt skall behöva förklara det? Det är det faktiska förhållandet. Jag uppmanar än en gång: Läs propositionen!
Herr talman! Hyresegleringens avveckling leder till hyreshöjningar. Den som inte är medveten om det måste vara medvetslös. Det kommer hyreshöjningar som ett brev på posten, och de har kommit trots att vi haft hyresregleringslagen. Är det någon som tror att de upphör när den efter hand avvecklas? Nu blir det visserligen en förlängning, men den innebär likväl vissa uppmjukningar. Folkpartiet har i tio år kämpat för avveckling av denna lag. Med detta konstaterande är alla dimridåer skingrade, herr Ohlin.